Fru talman! Lars Eriksson har frågat mig vad jag avser att göra för att resandestatistik över antalet personer som reser med tåg ska bli tillgängligt för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och därigenom även för kommunerna. Jag håller med Lars Eriksson om att resandestatistik kan vara ett väsentligt faktaunderlag vid olika typer av politiska beslut. Lars Eriksson tar i sin interpellation upp ett av dessa tillfällen, nämligen när de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ska fatta beslut om ingripande med offentliga medel på kollektivtrafikmarknaden. Andra användningsområden för uppgifter om resandeflöden kan vara vid beslut om investeringar i transportinfrastrukturen och vid den marknadsövervakning som Transportstyrelsen har till uppgift att utföra på järnvägsområdet. Tågoperatörer ska regelbundet lämna uppgifter till den statliga myndigheten Trafikanalys om bland annat hur stort resandet är med deras tåg. Det uttrycks i personkilometer, det vill säga antalet resor multiplicerat med genomsnittlig reslängd i kilometer. Denna uppgiftslämning är obligatorisk eftersom uppgifterna används till att producera officiell statistik. När uppgifter samlas in för officiell statistik behandlas de enligt sekretesslagen, vilket innebär att uppgifter på operatörsnivå endast kan lämnas ut för annan officiell statistik eller forskning. Av den anledningen är det inte, med hjälp av den offentliga statistiken, möjligt att studera resandet linje för linje eller på länsnivå. En ny möjlighet till uppgiftsinhämtande följer av lagen om kollektivtrafik. Transportstyrelsen har, enligt denna lag och dess förordning, möjlighet att meddela föreskrifter om skyldigheter för kollektivtrafikföretagen att lämna uppgifter om sin trafik. Även Trafikanalys håller, inom ramen för sitt utvärderingsarbete av de politiska besluten avseende marknadsöppning för persontrafik på järnväg och införandet av en kollektivtrafiklag, på att analysera möjligheten att ta fram bättre resandestatistik. Jag anser att det är bra att berörda statliga myndigheter analyserar behovet av att få bättre statistik över resandet med kommersiell tågtrafik. Myndigheterna behöver dock väga nyttan med statistiken mot den ökade administrativa kostnad som kan komma att belasta kollektivtrafikföretagen. Vidare måste sekretessaspekten beaktas. Dessutom anser jag att det är viktigt att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna föregår med gott exempel och publicerar uppgifter av god kvalitet om den offentligt organiserade kollektivtrafiken. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna är behöriga myndigheter enligt EU:s kollektivtrafikförordning och de är därmed ålagda att varje år publicera en rapport som bland annat ska möjliggöra kontroll och utvärdering av kollektivtrafiknätets effektivitet, kvalitet och finansiering. Det är, enligt min uppfattning, väsentligt att dessa rapporter håller en hög kvalitet och att alla Sveriges behöriga kollektivtrafikmyndigheter kommer överens om en gemensam utformning av rapporterna.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret. Jag tycker att det är bra att statsrådet tycks dela min uppfattning om behovet av bra resandestatistik. Däremot har jag lite svårt att följa statsrådets resonemang om hur efterfrågad statistik ska komma kommuner och kollektivtrafikmyndigheter till del. Till sommaren är det två år sedan regeringen fick sin vilja igenom och det beslutades att det skulle inrättas kollektivtrafikmyndigheter i hela landet. Dessa myndigheter har till uppgift att ta fram trafikförsörjningsprogram och besluta om trafikplikt inom respektive län och region. I mitt hemlän, Västmanland, har kollektivtrafikmyndigheten sedan den bildades brottats med frågan hur många som egentligen reser med tågen i Västmanlands län. Hur många går på och av tågen i Arboga, Köping, Kungsör, Västerås och Sala? Svaret är att det vet man inte riktigt. Men tågoperatören, i det här fallet SJ, vet. Det är den dominerande aktören. Men när kollektivtrafikmyndigheten ber SJ dela med sig av den statistiken svarar tågoperatören att det är en affärshemlighet och därför lämnas den inte ut. När min hemstad Västerås genomför en av stadens största investeringar med ett nytt resecentrum som ska ersätta den gamla tågstationen funderar staden på att dimensionera rätt efter anslutande kollektivtrafik, anslutande parkeringsplatser för bil och cykel samt kombinera resecentrum med annan affärsverksamhet. I all denna planeringsverksamhet vill Västerås stad gärna ha statistik över hur många som går på och av tågen och när de går på och av tågen. Från tågoperatören är beskedet att det är en affärshemlighet och därför lämnas den inte ut. För att skaffa sig en bild har kollektivtrafikmyndigheten bett att få genomföra ombordräkning på tågen av antalet resande. Det har tågoperatören inte gått med på. För att ändå få en grov bild har man fått placera ut personal på tågperrongerna, och de har försökt göra en grov överslagsräkning. Den beräkningen utgör sedan underlag för investeringar och kollektivtrafikbeslut i myndigheten. Statsrådet svarar mig att statsrådet tycks dela min uppfattning om behovet av bra resandestatistik. Men vad statsrådet konkret avser att göra är svårt att läsa ut. Vad är statsrådets svar till kommuner som Västerås stad eller kollektivtrafikmyndigheter som den i Västmanland? De efterfrågar statistik som av affärshemlighetsskäl inte kan delges dem. Vad är egentligen rimligheten i detta? En kommun eller myndighet som strävar efter att få fler att välja kollektivt resande och vill kunna utveckla sin kollektivtrafik möts av den dominerande tågoperatören som är ett helstatligt bolag med styrelse utsedd av regeringen och direktiv från regeringen. Vilka initiativ tänker statsrådet ta för att statistik som efterfrågas ska bli tillgänglig? Det är ju inte precis fråga om kärnfysik, utan det gäller statistik som finns hos operatörerna och lätt kan tas fram, men de väljer att inte göra det av affärshemlighetsskäl. Det hela blir mycket märkligt. Vi har offentliga myndigheter runt om i landet, vi har det offentliga i form av kommunerna och vi har staten som äger den stora tågoperatören. Det går tydligen inte att få fram information dem emellan, vilket jag tycker känns orimligt och inte helt värdigt.
Fru talman! Allt fler funderar, likt Lars Eriksson, framför allt om man har en regional koppling till kollektivtrafikmyndigheterna, på hur man ska kunna ta del av statistiken. Därför är det viktigt att man verkligen har bra samråd med olika operatörer och tillsammans försöker komma fram till hur man ska lösa trafikfrågan. Om man har en bra dimensionering för en station med exempelvis parkeringsplatser kan det underlätta för den som är tågoperatör så att hela resan ska fungera så bra som möjligt för den enskilde, vilket ju är utgångspunkten. Däremot tror jag nog att man ska ha en viss respekt för vad man själv gör. Enligt uppgifter som jag har tagit del av finns det än så länge ingen regional kollektivtrafikmyndighet som redovisar sina uppgifter om vilken trafik som de har tecknat avtal om, fast detta har pågått under flera år. En annan sak kan vara vad man tar med sig själv om man har öppna redovisningar för att få andra, framför allt de kommersiella, att också vilja redovisa. Detta måste naturligtvis gå hand i hand. Mina myndigheter Trafikanalys och Transportstyrelsen har av mig fått i uppdrag att från olika synvinklar studera hur marknaden för persontrafik fungerar.

Fru talman! Statsrådet pekar i sitt svar på att tågoperatörer regelbundet ska lämna uppgifter till den statliga myndigheten Trafikanalys om hur stort resandet är med deras tåg. Men den typ av uppgifter som kommuner och myndigheter är intresserade av begär man inte in. Med hänvisning till sekretesslagstiftningen säger statsrådet att det inte är möjligt att studera resandet linje för linje eller ens på länsnivå. I det här fallet tycker jag nästan att statsrådet framstår som en systemkramare, vilket är olyckligt. Jag tror inte att statsrådet är det innerst inne. Jag ber statsrådet att försöka hitta en väg ur denna situation. Det är inte rimligt att det är på det här viset. Jag vet att många tågoperatörer är intresserade av att delge denna statistik, men ingen gör något så länge den dominerande aktören, SJ, inte tar första steget. Statsrådet eller regeringskollegan Peter Norman borde kunna ta initiativ för att ge detta en annan utveckling, så att denna typ av statistik från tågoperatörer blir tillgängliga. Ytterst är detta en fråga om styrning från regeringens sida. Statsrådet hänvisar i sitt svar till att ett utvärderingsarbete pågår hos Trafikanalys om möjligheten att ta fram bättre resandestatistik. Men det handlar om utbud baserat på tidtabellsdata respektive punktlighet och inställda tåg. Det är en helt annan typ av statistik än den som jag efterfrågar. Jag har kontrollerat detta med Trafikanalys, och det finns inget uppdrag hos dem att ta fram den typ av statistik som jag efterfrågar här och som kommunerna också letar efter. Trafikanalys skriver i ett remissyttrande på den statliga utredningen om statistik att statistiksekretessen bidrar till barriärer som motverkar de resultat som är politiskt önskvärda samt pekar på att man i vissa andra länder ser något annorlunda på detta och låter aktörer få mer information genom statistiken. I radioprogrammet Kaliber pekades det nyligen på England som ett land där man får ut mer statistik än vad som är möjligt i Sverige. I programmet framhöll man också att forskning numera får avbrytas så länge statistiken hemlighålls. Detta är inte rimligt. Men det finns ett annat sätt. När jag fördjupat mig i den här frågan har jag förstått att andra trafikslag har en mer öppen statistikredovisning. Jag kan ta sjötransporter via Sveriges Hamnar som ett exempel. De berättar om en mer öppen redovisning. De säger att statistiken är den mest efterfrågade informationen på deras hemsida. De har en attityd om öppenhet som de menar gynnar dem själva. Hos Sveriges Hamnar kan man få en bild av hur resandet ser ut. Ringer man till rederierna kan man få en direkt uppfattning om hur många som reser på de olika linjerna och när detta sker. Men det går inte hos tågoperatörerna. Sveriges Hamnar omfattas också av sekretessen. Men de har valt att själva lyfta sekretessen. Det skulle tågoperatörerna också kunna om de ville - eller om regeringen ville. Statsrådet skriver i sitt svar till mig att det är viktigt att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna föregår med gott exempel och publicerar uppgifter om den offentligt organiserade kollektivtrafiken. Om statsrådet kan ha den uppfattningen om kollektivtrafikmyndigheterna kan hon väl ha den uppfattningen även om tågoperatörer som SJ? Frågan kvarstår. Vilka initiativ tänker statsrådet ta för att statistik som efterfrågas från kommunerna och myndigheterna ska bli tillgänglig?
Fru talman! Statistik kan vara bra, men ibland är den inte bra. Oftast är den dock bra, i synnerhet om man kan använda den på olika sätt. Min mycket tydliga uppfattning är att om vi kan få mer av öppna data och tillgänglighet kan vi också göra väldigt många andra vinster på det. Vi har till exempel statistik över tidtabeller som ska lämnas in till Samtrafiken för att resenärer ska kunna hitta en resa enklare och snart också kunna köpa biljetter sömlöst. Men det här är också viktigt för forskningen. Lars Eriksson nämnde att forskningsprojekt fått avbrytas för att det inte funnits statistik som kunnat redovisas öppet. Nu var väl det inte riktigt orsaken. Däremot kan jag kanske glädja Lars Eriksson med att Trafikverket tillsammans med olika högskolor och andra nu har startat ett tioårigt forskningssamarbete för att kunna "lyfta upp" statistikanvändaren på ett bättre sätt, förhoppningsvis också resenärerna. För att inhämta kunskap vill jag ställa ett par frågor till Lars Eriksson, eftersom jag utgår från att han känner Västmanland väldigt väl. SJ som bolag kör kommersiell trafik och mycket av fjärrtrafiken, men jag antar att det här handlar om den upphandlade trafiken. Hur ser avtalssituationen ut i den upphandlade trafiken? På vilket sätt kan den regionala kollektivtrafikmyndigheten följa upp de avtal som man har tecknat? Däri borde det ligga bland annat resandestatistik, skulle jag kunna anta, för att man ska veta att man fått det som man betalar för. Jag följer naturligtvis frågorna om hur marknadsöppningen sker och hur de nya regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan leva upp till sin roll. Det handlar delvis om vad man gör själv och hur man som kollektivtrafikmyndighet jobbar i samråd med branschen. Men det anges också av interpellanten att många operatörer är villiga att delge informationen under förutsättning att den största gör det. Det är klart att någon måste börja, men om det finns en sådan vilja kan man börja där viljan finns. Jag tror att vi kommer att komma längre framåt. Statistik kommer att behöva finnas tillgänglig i mycket större utsträckning. De myndigheter som följer hur marknadsöppningen ser ut har också fått i uppdrag att återkomma till regeringen med förslag på åtgärder om det är så att man saknar möjligheter att ytterligare leva upp till exempelvis den nya kollektivtrafiklagen.
Fru talman! Jag undrar hur jag ska tolka statsrådet och om hon tänker ta några initiativ för att kommuner och myndigheter ska få del av denna statistik. Är statsrådet nöjd med de initiativ som hon och regeringen tagit? I statsrådets sista inlägg skulle jag behöva ett klarläggande. Kommuner och kollektivtrafikmyndigheter efterfrågar resandestatistik från tågoperatörer för att bättre kunna klara av sina samhällsuppdrag. Det svar som de hittills fått är att detta är affärshemligheter och att det råder en sekretesslagstiftning som förhindrar dem att få tillgång till den statistiken. Tågoperatörerna kan lösa detta frivilligt, eller så kan regeringen göra en insats. Bollen ligger nu hos statsrådet och regeringen. Är ni nöjda med situationen eller inte? Eftersom statsrådet delar min uppfattning om behovet av bra resandestatistik borde det följas upp med åtgärder, så att kommuner och kollektivtrafikmyndigheter får del av uppgifterna. Om tågoperatörerna hade varit smidigare hade de kanske velat dela med sig av sin statistik till kommuner och kollektivtrafikmyndigheter, men då inte detta sker blir ändå detta i slutändan en fråga till regeringen. Om man själv har ansvaret för den största operatören på området är det väl där man ska börja, om viljan finns i regeringen att göra någonting åt detta. Det tycker jag verkar vara ett väldigt enkelt första steg. Det är lite konstigt att säga som regeringen, att man hoppas att de andra, som man inte äger, ska ta första steget i stället för att det bolag som man faktiskt har kontroll över kan börja. Ni tillsätter ju styrelse och ger direktiv. Jag förstår inte att det kan vara så svårt. Frågan kvarstår: Ser inte statsrådet det orimliga i detta? Vad tänker statsrådet göra åt problemet?
Fru talman! Jag uppfattade det nog snarare som att det var Lars Eriksson som uttryckte att det var de andra tågoperatörerna som var villiga att göra det. Det var inte jag som i första hand önskade att de skulle göra det. Det är däremot lite spännande med interpellationsdebatten och frågeställningen. Det är egentligen första gången jag får frågan till mig på det här sättet. Hittills har jag inte fått, såvitt jag vet, frågan från någon regional kollektivtrafikmyndighet med den önskan på det sättet. Vi har annars ganska mycket samtal i olika sammanhang. Men den här frågan har aldrig ställts just utifrån detta perspektiv, framförts eller ens en gång framförts som en önskan att kunna göra. Den utgångspunkt jag har är utifrån det uppdrag som har givits till Transportstyrelsen och till Trafikanalys att följa frågan. Där ingår också uppdraget att se om man behöver jobba med statistiken på något annat sätt, men däremot inte kopplat på det sätt som interpellanten har gjort. Fru talman! Det är möjligt att om det är ett stort problem för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kanske de hör av sig nu om inte annat.